Herr talman! Ja, det är möjligt att Ulf Adelsohn och jag talar om olika saker. Jag tycker att det inte var mycket i Ulf Adelsohns replik som återvände till ämnet, nämligen vilka faktorer det är i vår ekonomi och ute i samhällslivet som förbättrar tillväxtens förutsättningar. Låt mig ta upp exemplet att människor av egen kraft skall kunna ta ansvar för sig själva och sina familjer. Det tolkar jag så, att man i första hand skall ha ekonomiska resurser för att kunna ta det ansvaret — och naturligtvis också andra sociala förutsättningar. Då vill jag hävda att till de viktigaste förutsättningarna för att människor skall kunna ta ansvar för sig själva och andra hör att de har ett jobb, att de har kunnat få utbildning som gör dem någorlunda likställda med andra människor i samhället, och att de har en social kontaktyta som gör att detta ansvar har ett reellt innehåll. Prot. 1985/86:123 När jag pekar på förnyelsefonderna, säger Ulf Adelsohn att de inte har ett 22 april 1986 dugg att göra med möjligheterna att ta ansvar, för de är statsreglerade. Ja, det råkar nu vår utbildningsapparat i övrigt också vara. Men det är Om åtgärder för att utbildningen, Ulf Adelsohn, som har befriat många människor, i vårt land främja denekonömiska tillväxten och i andra länder, från den fattigdom som det innebär att inte kunna ta ansvar för sig själv och för sina anhöriga. Jag kanske själv tillhör en sådan kategori människor. Om man kopplar bort en viktig del av de sociala villkoren därför att utbildningen drivs i offentlig regi, då tycker jag att man har ersatt ett förnuftigt resonemang med en omöjlig dogmatism. Detta gör att hela resten av resonemanget om den offentliga sektorn och dess utveckling blir så konstig i moderaternas tappning. Visst vill vi ha valfrihet. Men Ulf Adelsohn hävdar att det är sjukvårdsmonopolet som har skapat köerna till operationer av höftleder och starr. I själva verket är det den medicinska tekniska utvecklingen som har skapat köerna, genom att under några få år ha frammanat helt nya operationsmetoder. Och det finns inget system, ingen marknadsekonomi i världen, som hade klarat den anpassningen. Det tar faktiskt åtta år att utbilda läkare, och det tar ännu några år innan man har fullgoda kirurger. Den anpassningen går inte att göra ens med marknadsekonomins mest avancerade metod. Då undrar jag: Är egentligen Ulf Adelsohn intresserad av den här diskussionen, eller valde han en interpellationsdebatt för att kunna rasta ett antal av moderaternas vanliga käpphästar — att allt ont kommer från den gemensamma sektorn, från att vi har en offentlig utbildning, en gemensamt finansierad sjukvård osv? Ulf Adelsohn sade också någonting som jag undrar om han menade, nämligen att det var fel att folk betalar två gånger. Det gäller dem som har betalat skatt i ett långt liv och som, när de skall opereras, måste gå till en privat kirurgklinik och betala avgift en gång till. I och för sig antydde Ulf Adelsohn att det faktiskt finns valmöjligheter också i vårt samhälle. Men vad menar Ulf Adelsohn? Skall vi helt avskaffa den nuvarande finanseringen av sjukvården? Skall den bli helt privat och helt avgiftsfinansierad? Det är den enda möjligheten om man skall kunna säga till människor att Ulf Adelsohn har något alternativ till det nuvarande systemet. Bengt Westerberg försökte faktiskt tala om det ämne som han har interpellerat om, och det uppskattar jag. Jag har egentligen bara två saker att säga. Det ena är att vi tydligen är ense om att bilden av Sveriges ekonomi är ganska ljus och att detta i hög grad beror på förbättringen av den internationella ekonomin på grund av sänkta oljepriser och lägre internationell inflation. Sedan säger han att detta inte i något avseende är ett resultat av våra egna åtgärder, och det är naturligtvis riktigt. Men, Bengt Westerberg, observera att Sverige i motsats till många andra länder nu kan utnyttja detta läge. Titta på vad man har tvingats göra i Danmark, där oljepriserna också har fallit och den internationella inflationen har gått ner. Man har fått höja skatterna. En konservativ regering har fått höja skatterna med 4—5 miljarder kronor, därför att man inte skött ekonomin tidigare utan hade ett hotande underskott på 25 miljarder kronor i sin bytesbalans. Hade vi skött ekonomin på samma sätt som man har gjort i Danmark, hade inte heller vi kunnat låta 13 den här prissänkningen från OPEC slå igenom med höjd levnadsstandard för svenska folket. Nog finns det ett samband mellan det som nu inträffar och det som tidigare har skett. Slutligen vill jag bara säga till Bengt Westerberg att vi inte har någonting emot att man anlitar entreprenörer för ökad effektivitet i den offentliga sektorn. Sådant förekommer i många kommuner och i många statliga verksamheter. Det råder ingen principiell skillnad oss emellan. Till Nils G. Åsling vill jag säga att jag förstår att han känner ett behov av att visa att det finns tre borgerliga partier i denna riksdag. Men jag måste fråga Nils G. Åsling om han menar att det behövs tillväxt, men att den skall bekämpas? Är det en riktig tolkning av Nils G. Åslings inlägg?

Herr talman! Jag kan på samma sätt säga till Kjell-Olof Feldt att jag har interpellerat statsministern. Hade han svarat hade vi kanske fått en debatt som för det första varit fri från den typ av överlägsenhet som finansministern brukar excellera i när han lätt grötmyndig kommenterar andras sätt att diskutera och debattera. Kanske hade den också spänt över det vida fält som faktiskt var avsikten med debatten. Nu är det tyvärr inte så. Frågan om tillväxten är alltså inte bara en fråga om siffror och ekonomi. Det är självfallet en fråga om jobb och om utbildning. Men om den svenske finansministern, som talar i statsministerns ställe, inte vill inse att det har en avgörande betydelse om vi har marginaleffekter på kanske 80—90 > för vanliga människor, om han inte vill inse att det är en fråga om självständighet och att det har betydelse för människors incitament, vilja och entusiasm att de kan leva på sin lön, att det spelar någon roll att de gör en arbetsinsats — då är det bara att beklaga. Det är bara att beklaga om inte finansministern inser att det även är fråga om att få fatta en mängd vardagsbeslut, att ta ansvar för barnen och för hur de skall uppfostras, vilken vård de skall ha de första åren. Det är också fråga om rätten att välja när det gäller andra vardagsbestyr, exempelvis sjukvården. Jag talade om sjukförsäkringen och om att vi bygger upp köer. Det beror på att vi har en sektor som är centralt planerad och som inte har den flexibilitet som uppnås, om man får ha ett antal alternativ. Visst får vi ha alternativ i dag, men förutsättningen för att kunna utnyttja dem är ju att man betalar den ytterligare kostnad det innebär. Man får inte ta med sig sin försäkring någon annanstans än till den offentliga vården, till det sjukhus dit man är anvisad. Statsministern har ju t.o.m. sagt att man från socialdemokratiskt håll kan tänka sig att vi inom den offentliga vården skulle få en viss valfrihet. Man skulle då gå så långt att vi kanske kan få välja sjukhus eller daghem eller skola, allt inom den offentliga sektorn. Men vad vi menar har en avsevärd betydelse för användandet av ett folks och ett lands resurser är faktiskt om människan själv får välja. Det här tycker vi är avgörande faktorer för tillväxten. Nu antyder inte finansministern något intresse för de här problemen i dag. Men jag undrar: Varför har man tillsatt en särskild tillväxtgrupp i finansdepartementet, som har till speciellt uppdrag att undersöka hur vi skall kunna få fart på den privata tjänstesektorn? Varför har man gjort det om det är Prot. 1985/86:123 fördelningspolitiskt orättfärdigt? Är frågan bara föremål för något slags 22 april 1986 terapi i finansdepartementet? Ni har så mycket att göra, därför vet jag att det inte är på det sättet. Skall man ta finansministern på orden här i kammaren se PER kan man fråga: Vad gör tillväxtgruppen, och varför har man en grupp om det främja : TESOROr miska tillväxten är så fördelningspolitiskt oacceptabelt att studera möjligheterna? Jag tror, om jag skall försöka avsluta mitt inlägg litet vänligt, herr talman, att vi skulle kunna ha ett stort och intressant utbyte om vi fick diskutera de här frågorna utan ideologiska blockeringar. Jag tror att vi skulle kunna stimulera och entusiasmera mycket i Sverige som i dag hindras av att debatten i förväg är låst.

Herr talman! Får jag först, i diskussionen om fördelning och tillväxt, säga att jag tror att den motsättning som framför allt Nils G. Åsling gjorde sig till tolk för i hög grad är falsk. Förutsättningen för att vi skall kunna lösa en lång rad av de fördelningspolitiska problem som vi ser framför oss —t.ex. att beta av köerna i vården, som Ulf Adelsohn talade om, att kunna hjälpa barnfamiljerna, i synnerhet de med många barn, att kunna se till att gamla i långvården får den rätt till eget rum som vi har slagits för och mycket annat — det är att kakan växer. Skall vi kunna hjälpa de många människor som nu tycker att de inte klarar mer, trots att inkomstutvecklingen kanske blir bättre i år än på många år, till en hygglig reallöneutveckling, måste kakan bli större. En förutsättning för att klara fördelningspolitiska problem, inkl. de regionala problem som jag precis som Nils G. Åsling tycker är viktiga, är att vi får en större kaka, dvs. att vi får en ekonomisk tillväxt. Utan tillväxt klarar vi inte problemen, vilket jag tycker 1970-talet med all önskvärd tydlighet illustrerar. Då fick vi det nolltillväxtsamhälle som många hade talat om, i revolutionens spår efter 1968. Då förvärrades också många av de problem som vi nu skall försöka lösa. Men då måste vi naturligtvis också ställa oss frågan: Hur skall vi kunna få kakan att växa? Finansministern har i årets finansplan på olika sätt understrukit att det är viktigt att kakan växer just för att vi skall kunna lösa de här många problemen. Vi ser naturligtvis fram emot de besked vi skall få på fredag om hur tillväxten skall kunna stimuleras, t.ex. hur det tillväxtbefrämjande skattesystem skall se ut som finansministern efterlyser i årets finansplan. Vilka åtgärder för att öka tillväxten kommer att vidtas inom skattesystemet? Det är en fråga som vi ännu inte har fått besvarad och som vi ser fram emot att få besvarad. Vi tycker att det är viktigt att man sänker marginalskatterna, så att fler känner att det lönar sig att göra en extra insats, en extra ansträngning. Många skall inte behöva se hur två tredjedelar eller tre fjärdedelar av den inkomstökning som en sådan extra ansträngning kan resultera i bara försvinner i skatt. Vi tycker att det är viktigt att man effektiviserar den offentliga sektorn, låt oss hellre kalla den för tjänstesektorn. Låt mig ta ett mycket konkret exempel, för att inte föra diskussionen alltför abstrakt. I Göteborg finns två privata gymnasieskolor med mycket gamla anor. Eleverna står i kö för att få 15 gå i de här skolorna. De kan inte ta emot alla elever. Lärarna trivs och föräldrarna tycker att deras ungdomar får en bra undervisning. Till råga på allt är de här skolorna billigare för samhället än de kommunala skolor som också finns. Ändå har den socialdemokratiska och kommunistiska majoriteten här i kammaren bestämt att just de här skolorna skall läggas ned. Detta är obegripligt om man vill ha en effektivare tjänstesektor. Det skulle vara intressant att höra om Kjell-Olof Feldt delar riksdagsmajoritetens uppfattning på den här punkten eller inte.

Herr talman! Finansministern undrade om vi ville bekämpa tillväxten. Nej, det är inte tillväxten vi bekämpar! Jag sade just att tillväxten är nödvändig för utvecklingen i samhället. Men vi bekämpar en regeringspolitik av låt-gå-modell. Vi tycker nämligen att trängseln på högerkanten i dessa frågor är litet väl stor. Det är i omsorg om finansministerns politiska framtid som jag har försökt analysera och kritisera den ohämmade tillväxtdiskussion som vi möter här i dag, och som vi också i andra sammanhang gärna hänger oss åt. Det finns anledning att analysera vad tillväxten innebär och skall användas till. Jag vill också säga till Bengt Westerberg att jag inte ser någon falsk motsättning i den här diskussionen. Jag ser tvärtom tillväxten som en förutsättning också för att lösa de regionala problemen, sysselsättningsproblemen, fördelningsproblemen. Men skall man kunna göra det gäller det att den disponeras på ett sådant sätt att den verkligen löser dessa problem. Det är det jag menar. När flyttlassen ökar, när nyfattigdomen breder ut sig, när vi diskuterar exempelvis ett resursslöseri vad avser det odlade landskapet, ger det onekligen en tankeställare: Använder vi tillväxtens resurser på rätt sätt? Den frågan tycker jag inte att någon av mina meddebattörer har gjort någon ansträngning att försöka svara på. Jag vill gärna säga att jag instämmer i finansministerns omdöme när det gäller arbetslivet, nämligen att den primära uppgiften är att säkra jobben. Men då kan frågan resas: Är jobben i Pilgrimstad eller i Sorsele lika mycket värda som jobben i Uddevalla eller Malmö, där regeringen har gått in med extremt stora subventioner? — Det är ett typiskt exempel på sammanhang där man måste fråga sig hur tillväxten skall användas. Sedan finns det många andra frågor som naturligtvis aktualiseras här: Hur bevarar vi och utvecklar den totala grunden för tillväxt? Jag delar i allt väsentligt Bengt Westerbergs synpunkt på skattepolitiken gentemot företagen, nämligen att det är viktigt att.se till att man har en skattepolitik som främjar nyföretagande och entreprenörskap. Det är viktigt att också i andra sammanhang — jag förmodar att det perspektivet kvarstår efter fredagen — uppmärksamma sparandets roll. Då avser jag sparandet inte bara som en del i stabiliseringspolitiken utan också som en del av tillväxtens grund.

Herr talman! Efter att jag nu har lyssnat till Ulf Adelsohn i två omgångar börjar en sak gå upp för mig. En intellektuellt högtstående debatt, dessutom utan grötmyndighet, kan bara föras mellan partiledarna. Nils G. Åsling och jag får känna oss förpassade till andra divisionen i den retoriska ligan. Prot. 1985/86:123 Men om jag ändå dristar mig att kommentera Ulf Adelsohns inlägg vill jag — 22 april 1986 ställa en fråga: Vad betyder det egentligen när han säger att valfrihet skulle kunna översättas med att man får ta med sig sjukförsäkringen dit man går? Det där låter ganska bra, men hur skall det praktiskt åstadkommas? Skall vi alla bokföras för en viss uppbyggnad av en egen liten sjukförsäkringsfond, som vi sedan får utnyttja på det sätt vi önskar? Det där kan bli ganska orättvist, Ulf Adelsohn. En del kan under livets gång klara sig med en blindtarmsoperation och få ett väldigt överskott i sin sjukförsäkringsfond. Men hur går det för den som i unga år drabbas av multipel skleros eller cancer? Hur skall vi kunna individualisera ett system som bygger på solidaritet i grunden — det är vad det nuvarande gör? Jag vet att Ulf Adelsohn inte gillar sådana frågor — jag är alltid oförskämd när jag ställer frågor till Ulf Adelsohn om saker och ting som han har sagt. Men om moderaterna nu tänker driva det här som en politisk fråga kan det vara bra att få veta hur man ser på detta: Hur skall vi på ett någorlunda solidariskt sätt kunna täcka riskerna som vi har genom livet, om sjukförsäkringssystemet skall bygga på principen att var och en äger sin del av sjukförsäkringen? Jag vet inte om också Bengt Westerberg har råkat ut för ett missförstånd, som jag möjligen har orsakat när jag har talat om den privata tjänstesektorns expansion. Tror man att en minskad andel offentlig tjänsteproduktion leder till ökad valfrihet och att det är bra för människor, skall man naturligtvis driva tesen om den privata tjänstesektorns expansion — det gör nu både folkpartiet och moderata samlingspartiet. Men om man hävdar att om vi ersätter offentliga tjänster med privata tjänster så befrämjas automatiskt tillväxten i vårt samhälle — det var så jag tolkade i varje fall Ulf Adelsohns interpellation — då har man fel. Det är inte samma sak. Jag tror att många här i Sverige har stirrat sig blinda på det som har inträffat i USA under 1970 och framför allt 1980-talen. Man har där haft en väldig expansion av den privata tjänstesektorn — det är riktigt. Men den har byggt på att man har haft en reservarmé av människor som har varit beredda att ta jobb till mycket låga löner, och det har byggt på att den privata tjänstesektorn i USA egentligen inte skulle ha växt alls om man hade fått det som man velat med den ekonomiska politiken; det som behöver växa i USA är industrisektorn. Det framgår av att USA i år har ett underskott i sin bytesbalans på 130 miljarder dollar, dvs. över en biljon svenska kronor. USA har växt på fel ställe, och det kommer det amerikanska folket att dyrt få betala när man skall flytta över resurserna igen till industrin. Tillväxt av privat tjänstesektor är alltså bra bara under vissa förutsättningar. I Sverige är sådan tillväxt bra om den leder till en allmän ökning av service och välfärd; dessutom kommer den att skapa jobb. Men den ersätter enligt vår mening inte en expansion av industrin och att vi upprätthåller den offentliga service som enligt vår mening inte med rimliga fördelningspolitiska konsekvenser kan tillgodoses på en privat marknad. Jag hoppas att Bengt Westerberg inte blir alltför besviken på våra åtgärder för att öka tillväxten när vi lägger fram kompletteringspropositionen. När det gäller skatterna vill jag ändå i all blygsamhet erinra om att vi har lagt fram ett 17 förslag om skatterna för 1987 och 1988, som kommer att bidra till att hålla nere marginalskatterna som kommer att leda till en ganska rättvis fördelning och dessutom har bidragit till att vi har fått ett tvåårsavtal på arbetsmarknaden, vilket kanske kommer att vara det största bidraget till ekonomisk tillväxt som vi haft på länge. Vi har fått ökad stabilitet när det gäller kostnaderna, utsikter till en väsentligt lägre inflation, bättre planeringsmöjligheter för näringslivet, osv. Såvitt jag förstår bidrog vårt skatteförslag kraftigt till att ett tvåårsavtal kunde träffas på den privata arbetsmarknaden. Herr talman! Nils G. Åsling plöjer sin egen fåra i den här debatten. I och för sig tycker jag att det är väsentliga saker han tar upp. Dock hoppades jag att jag någon gång skulle få uppleva att man från centerpartiets sida slutar påstå att vi har givit så extremt stora subventioner till Malmö och Uddevalla. Jag förde häromdagen en interpellationsdebatt med Nils G. Åslings partivän Ivar Franzén, där vi redde ut den frågan ganska bra. Kunde inte Nils G. Åsling ta kontakt med Ivar Franzén och få klarlagt att föreställningen om de extremt stora subventionerna är felaktig? Efter att ha lyssnat till de här inläggen begriper inte jag, herr talman, hur centerpartiet skall kunna förenas med de övriga partierna i det borgerliga valprogram som Bengt Westerberg går och drömmer om.

Herr talman! Det kan inte gärna förhålla sig på ett sådant sätt att finansministern så till den milda grad har missat den debatt om sjukvården som har rasat i samband med t.ex. Dagmar. Finansministern måste ju ändå ha följt debatten. Men även beträffande det försäkringstekniska gjorde finansministerns inlägg mig alldeles förbluffad. Det har aldrig från någon varit tal om att en försäkring, om den utnyttjas, plötsligt inte längre skulle kunna användas. Vad vi föreslår är mycket enkelt. På samma sätt som sjukförsäkringen och landstingsskatten gäller om jag går till Sabbatsbergs sjukhus, skall dessa också gälla när jag går till den privata doktor eller sjukgymnast som jag vill gå till. Den försäkringssumma som jag har rätt att åtnjuta på Sabbatsbergs sjukhus skall jag alltså ha rätt till också när jag går till den privata doktor som jag har valt, utan att landstingets politiker avgör om denna doktor till äventyrs skall få verka eller inte. Om han skall få verka avgörs av hans eller hennes kompetens, inte av något annat. Detsamma skall gälla inom den slutna vården. Det har i årtionden fungerat utmärkt innan vi hade Dagmar i Sverige att människor själva avgjorde vilken doktor de ville gå till. Det kan fortfarande fungera. Finansministern säger att han inte förstår att det skulle främja tillväxten om man hade en del privat verksamhet. Jag vet inte hur många privata vårdhem finansministern har besökt. Men jag har besökt ett oändligt antal, senast för någon vecka sedan nere i Småland. Jag kunde konstatera att kostnaden är en tredjedel per vårdplats på dessa vårdhem jämfört med kostnaden på landstingets vårdhem. Det kostar 300-400 kr. på dessa hem jämfört med ungefär 1 000 kr. på dem som landstinget har, på grund av effektivitet, engagemang och intresse. Köerna till dessa hem är långa, precis som till gymnasierna i Göteborg, som Bengt Westerberg talade om. Genom att låta människor få komma dit och genom att låta människor starta sådana — Prot. 1985/86:123 hem, inte bara i de landsting där det är borgerlig majoritet utan även i de 22 april 1986 många landsting där det ä ialistisk jori ä g ing där är socialistisk majoritet och där sådana hem Omåtgärder för att praktiskt taget inte finns, skulle vi frigöra väldiga resurser till värde för den åa den eko ekonomiska stimulansen i vårt land. främja NR 20 miska tillväxten Jag håller med både Nils G. Åsling och Kjell-Olof Feldt om att vi skall säkra jobben, men det är inte bara detta det gäller. Det gäller de nya jobben. Det är den privata tjänstesektorn, herr talman — jag vill avsluta med detta — som utgör tillväxtproblemet ur sysselsättningssynpunkt. Det är den sektorns tillväxtmöjligheter som är intressanta, i varje fall under de närmaste åren. Med dessa slutord har jag, herr talman, ordagrant återgett vad finansminister Kjell-Olof Feldt har sagt.

Herr talman! Jag vill avslutningsvis anlägga fyra kortfattade synpunkter. För det första innebär det skattepaket som regeringen har presenterat redan under våren att många kommer att få högre marginalskatt. 600 000 700 000 tjänstemän, företagare och andra kommer att få en marginalskatt, som innebär att de förlorar mellan två tredjedelar och tre fjärdedelar av en inkomstökning. Vi tror inte att det är ett tillväxtstimulerande skattesystem. Där skulle det alltså behövas mycket mer. För det andra kan man tycka att frågan om Sigrid Rudebecks Gymnasium och Samskolan är ganska perifera frågor när vi talar om den ekonomiska tillväxten. Men varje enskild fråga ter sig perifer, när man talar om hur man skall kunna effektivisera den offentliga sektorn. Detta är ett exempel på hur man kan skapa effektivare undervisning — den kostar mindre, men ändå står eleverna i kö för att få gå i dessa skolor. Men majoriteten i kammaren har bestämt att dessa skolor inte skall få några statsbidrag fr.o.m. 1988, vilket innebär att skolorna fr.o.m. i höst inte kan ta in några elever. Nu vet jag — efter att ha läst Kjell-Olof Feldts bok, Samtal med Feldt, som kom ut för ett par år sedan — att Kjell-Olof Feldt har en annan uppfattning än resten av regeringen när det gäller enskilda alternativ. Men jag tycker att det är beklagligt att Kjell-Olof Feldt inte har lyckats övertyga sina regeringskolleger om att detta beslut, liksom andra beslut som har fattats i samma anda, är utomordentligt olyckliga och faktiskt hämmar den ekonomiska tillväxt som vi är överens om behövs. För det tredje: Det är inget tvivel om att det finns åtskilliga tecken — alltför många — på att vi har en högskola i kris: professurer som står tomma, dålig utrustning, många elever som får en undervisning som inte är tillfredsställande, forskare som tycker att det inte är meningsfullt att vara kvar på universitet och högskolor utan ger sig ut i det privata näringslivet eller t.o.m. flyttar utomlands. Det är nödvändigt att vi får en kvalitetsförbättring inom den svenska högskolan — inte för tillväxten 1987 och 1988, men för den ekonomiska tillväxten på längre sikt. Det är därför viktigt att regeringen tänker om, för att vi i dag inte skall göra misstag som kommer att få 19 främja den ekonomiska tillväxten utomordentligt allvarliga konsekvenser på litet längre sikt. Till sist, herr talman, vill jag säga att jag är övertygad om att det för Pilgrimstad och Sorsele är utomordentligt viktigt att Sverige har en internationellt konkurrenskraftig huvudstadsregion. Jag tror inte alls att vi av omtanke om Pilgrimstad och Sorsele skall hålla tillbaka den innovationsförmåga och de möjligheter som finns i Helsingforssregionen eller andra storstadsregioner. Vi behöver tvärtom en konkurrenskraftig huvudstadsregion, om vi skall få de resurser vi behöver för att hjälpa människorna i Pilgrimstad, Sorsele och alla andra orter runt om i landet.
Herr talman! Jag måste be om ursäkt för att jag inte begrep att det var Dagmarreformen som Ulf Adelsohn talade om. Som jag förstod det, beskrevs ju i hans två första inlägg en stor privatisering av den svenska sjukvården som ett väsentligt bidrag till den ekonomiska tillväxten. Ja, i själva verket skulle det vara en ny lösning på både valfrihetens och tillväxtens problem. Men i realiteten gällde det tydligen huruvida ett antal läkare skulle få praktisera på fritid eller inte. Jag måste säga att det då har närmat sig relativt marginella frågor, i varje fall vad det gäller tillväxtproblemet, och det var ju ändå detta som den här debatten skulle handla om. Det är över huvud taget intressant att se hur i varje fall moderata samlingspartiet i denna debatt helt har hakat sig fast vid en enda punkt i den politiska geografin, nämligen angreppet på den offentliga sektorn. Man framställer en privatisering av den offentliga sektorn såsom varande den strukturförändring i svenskt samhälle som skulle lösa ett stort antal problem. Jag tror att det är ett misstag från moderata samlingspartiets sida att driva den kampanjen så hårt. Jag vill instämma i vad Bengt Westerberg sade om högskolan. Vi är väl alla medvetna om att man här i detta hus och i regeringskansliet har ett betydande ansvar när det gäller att reparera misstag som har begåtts tidigare och att lösa problem som har lämnats olösta alltför länge. Vi har från regeringens sida försökt att med särskild energi angripa problemen inom högskolans område när det gäller den tekniska utbildningen och forskningen. Men allteftersom problemen analyseras framgår att det om högskolans långsiktiga problem skall kunna lösas nog krävs bredare insatser och större grepp än dem vi hittills har tagit. Till slut, herr talman, vill jag säga att jag tycker att Bengt Westerberg också har rätt i fråga om storstadsregionerna. Men jag vill formulera om hans uttalande en smula: Han har rätt i att vi inte skall skapa motsättningar mellan de människor som bor i de små orterna och dem som bor i storstäderna. Om detta skall vara centerpartiets linje i diskussionen om vår tillväxtpolitik, är det mycket beklagligt. Tillväxten finns ju i många boningar, men dynamiken och växtkraften i våra storstäder får vi inte förstöra.

Herr talman! Jag har begärt ordet därför att jag tycker att finansministern har givit ett ovanligt magert svar. Det gällde ju ändå åtgärder som skall främja den ekonomiska tillväxten. Jag kom att tänka på ett känt yttrande av George Bernard Shaw. Han sade = Prot. 1985/86:123 ju att den förnuftige söker forma och anpassa sig efter världen, medan den 22 april 1986 oförnuftige söker forma och anpassa världen efter sig, och därför skapas allt framåtskridande och all ekonomisk tillväxt av oförnuftiga. om Agärderfi ora FR PSA är NE ä RS främja den ekono Nu tillhör finansministern de förnuftiga i samhället, och det kan möjligen z ggr miska tillväxten förklara varför svaret var så torrt och föga stimulerande när det gäller den ekonomiska tillväxten. När finansministern skall börja redogöra för de viktigaste orsakerna till ekonomisk tillväxt, kommer han helt otroligt dragandes med devalveringen den 8 oktober år 1982. När man frågar vilka åtgärder som är de viktigaste för det ekonomiska framåtskridandet, skulle ju ingen först och främst svara att man skall devalvera. Det har inte med det ekonomiska tillväxtproblemet att göra, utan man devalverar när ekonomin är ur balans, vilket då var fallet. Därutöver hade man devalverat ett år dessförinnan med 10 26, och sedan kom dollarns uppgång som innebar en ytterligare devalvering av den svenska kronan med ca 20 96. I det sammanhanget var den förstnämnda devalveringen en mindre del, men den var en balansskapande åtgärd, inte en åtgärd som syftade till att skapa ekonomisk tillväxt. Vidare säger finansministern — och även det är helt otroligt — att det gäller att skapa insatser för att förbättra utbildningsstandarden för de breda grupperna i samhället. Det är i och för sig helt riktigt, men alla vet att de senast införda fonderna, förnyelsefonderna, som är en av de största utbildningsinsatserna någonsin, inte alls tillkom för att främja utbildningen. Det gick inte alls till så att man frågade: Vad skall vi i Sverige göra för att skapa ekonomisk tillväxt och för att främja utbildningen? — Jo, vi måste ha förnyelsefonder! Det var ett krav från LO:s sida att sådana fonder skulle inrättas — annars skulle man inte gå med på låga löneavtal vid 1985 års förhandlingar. Om finansministern läser innantill i finansplanen, skall han finna att han där uttrycker sin stora förhoppning att arbetsmarknadens parter tar hänsyn till att de s.k. förnyelsefonderna skall inrättas. Det är typiskt för Sverige att man så snart man har ett problem skapar nya fonder och tror att bara man tillskapar en fond så löser man alla problem. Jag har tidigare sagt: ”There is no country in the world being as fond of funds as Sweden”, dvs. det finns inget land i världen som är så förtjust i fonder som Sverige. Slutligen sade finansministern att hög ekonomisk tillväxt inte är ett självändamål och att det är viktigt att framhålla att man inte till varje pris skall eftersträva högsta möjliga tillväxt. Det finns ingen människa på jorden som säger att man skall eftersträva högsta möjliga tillväxt, utan alla menar att det är fråga om en avvägning. Det är egentligen en självklarhet. Men finansministern avslutar sitt svar med att framhålla denna självklarhet och tycker t.o.m. att det är viktigt att göra det. Den behöver över huvud taget inte nämnas. Däremot är det verkligen viktigt att betona det enskilda initiativet — men socialdemokraterna försvårar enskilda initiativ. Som väl är har inte riksdagen beslutat att lägga ned Samskolan och Rudebecks gymnasium, men har däremot försvårat skolans fortsatta existens. Det finns skolor som drivs i privat regi och som gör förnämliga insatser på det pedagogiska området, men 21 vips är socialdemokraterna framme och säger att man skall stäcka deras möjligheter att utvecklas. Och så är det på område efter område. Det helt avgörande för ekonomisk tillväxt, herr finansminister, är väl att man satsar på det enskilda initiativet, och på den enskilda kreativiteten. Vi inom moderata samlingspartiet hävdar att ni har en mycket negativ inställning i det avseendet. Sverige har över en längre period — inte bara under de senaste tre åren, utan under de senaste tio åren — haft den lägsta ekonomiska tillväxten jämfört med övriga länder. Finansministern hänvisar på den punkten naturligtvis till de sex åren under borgerliga regeringar, och det skall inte bestridas att den perioden ingår, men jag vill upprepa det som Ulf Adelsohn sade: Det är väldigt svårt att debattera sådana här frågor, eftersom debatten verkar låst redan i förväg. I stället kommer man in på alltmer perifera frågor. Man börjar kretsa i allt vidare banor kring det centrala ämnet, och till detta har inte minst finansministern bidragit. Jag tycker att finansministern har givit ett ovanligt svagt svar på frågan om åtgärder för att främja den ekonomiska tillväxten.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om regeringen är beredd överväga att låta semesterlönen ingå i sjukförsäkringssystemet. Bakgrunden till frågan är semesterlagens bestämmelser om att sjukledighet är semesterlönegrundande i den mån frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar. Pär Granstedt pekar på de ekonomiska konsekvenser som denna bestämmelse kan få för fåmansföretag om en av de anställda råkar ut för långvarig sjukdom. Först vill jag erinra om att frågan om finansiering av semesterlön vid semesterlönegrundande frånvaro ingående behandlades i den proposition som föregick riksdagens beslut om nu gällande semesterlagstiftning som tillkom år 1977. Bl.a. diskuterades ett förslag om att bygga upp en semesterlönefond, finansierad genom arbetsgivaravgifter, för att fördela kostnaderna för semesterlönegrundande frånvaro mellan företag av olika storlek. Sammanfattningsvis gjordes emellertid den bedömningen att förslaget var förenat med betydande problem, bl.a. av administrativ natur, varför det inte föranledde någon åtgärd från statsmakternas sida. Enligt min mening kan flera av de argument som då anfördes mot inrättandet av en semesterlönefond även anföras mot förslaget att låta semesterlönen ingå i sjukförsäkringssystemet. Jag anser således att några avgörande argumentiinte har tillkommit för att regeringen nu skulle ompröva detta tidigare ställningstagande. Det innebär att arbetsgivarna tills vidare själva måste svara för semesterlönen till arbetstagare som är frånvarande på grund av sjukdom. Jag vill avslutningsvis ändå erinra om att regeringen nyligen har tillsatt en kommitté, som bl.a. skall överväga en utjämning av semesterförmånerna mellan olika arbetstagargrupper genom lagstiftning. Kommitténs förslag skall också innehålla beräkningar som visar vilka ekonomiska konsekvenser en sådan utjämning har för löntagare, näringsliv och samhälle. I kommitténs uppgift ingår även att pröva om det går att sammanföra olika slag av befintliga ledighetsregler till ett mer generellt system. I det sammanhanget kan givetvis frågan om fördelning av kostnadsansvaret för semesterlönegrundande frånvaro mellan arbetsgivare av olika storlek komma att aktualiseras.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Tyvärr måste jag konstatera att svaret inte är så uppmuntrande. För ett litet företag, med en eller ett par anställda, är det naturligtvis alltid ett avsevärt problem om en av medarbetarna blir sjuk. Det kan leda till stora omställningsproblem. Sjukförsäkringen tar över det ekonomiska ansvaret för vederbörande arbetstagare under den tid då han eller hon skulle arbeta, men som framgår både av min interpellation och av svaret får arbetsgivaren stå för semesterlönekostnaden även när det gäller den tid då den anställde inte alls har arbetat. Det kan faktiskt bli fråga om en ganska betydande ekonomisk belastning för företaget, vilket kanske har små marginaler. Företagaren har varit tvungen att anställda en annan person som har arbetat i stället för den sjuke och måste betala lön och även semesterersättning till denna person. Han kommer alltså i den situationen, att han tvingas betala två semesterersättningar under det ifrågavarande året — ja, det kan i praktiken röra sig om upp till ett par år. För ett litet företag kan detta vara någonting som hotar företagets existens. Jag är något förvånad över att arbetsmarknadsministern visar så litet intresse för att göra något åt denna uppenbart orimliga situation. Hon hänvisar till ett tidigare diskuterat förslag om en särskild fond för att jämna ut semesterlöneersättningar och anser tydligen att det ur administrativ synpunkt var ett dåligt förslag. Därför är man inte intresserad av att göra någonting. Arbetsmarknadsministern säger helt enkelt att arbetsgivarna tills vidare själva måste svara för semesterlönen till arbetstagare som är frånvarande på grund av sjukdom. Man får en känsla av att regeringen inte är riktigt medveten om att det faktiskt finns småföretag i det här landet. Det finns mycket små företag med bara en eller annan anställd, där en sådan kostnad kan vara en mycket stor börda. För ett stort företag spelar den kanske inte någon större roll, men för det lilla företaget kan det som sagt bli fråga om en kostnad som rent av hotar företagets existens. Till dessa företagare har Anna-Greta Leijon tydligen inget som helst besked att ge. Det finns dock en glimt av hopp i svaret. Det är hänvisningen till den kommitté som skall se över frågan om utjämning genom lagstiftning av semesterförmånerna mellan olika arbetstagargrupper. Där säger Anna Greta Leijon att frågan kan komma att aktualiseras i utredningen. Regeringen har ju alla möjligheter att bestämma vad det är som skall aktualiseras i en utredning genom att ge direktiv till utredningen. Det kunde vara intressant att få svar på frågan: Anser statsrådet att den här utredningen bör försöka finna en lösning på problemet med semesterersättning, i varje fall i små företag men lämpligen generellt i alla företag? Är Anna-Greta Leijon i så fall beredd att ge utredningen sådana direktiv?

Herr talman! Det är en intressant, och inte minst för de små företagen, mycket viktig fråga som Pär Granstedt här har tagit upp. Det är faktiskt mycket betungande för de mindre företagen att, som det angetts i exemplet, betala både semesterlön för sjukoch föräldraledighet och samtidigt arbetslön för en ersättare. Jag har själv blivit uppringd av flera småföretagare, bl.a. av en frisör här i Helsingfors som tycker att detta system är mycket orättvist och helt oskäligt. Hans rörelse bär helt enkelt inte denna dubbla utgift, säger han. Någon motion i ärendet föreligger mig veterligen inte till årets riksmöte. Då borde vi ha fått det i socialförsäkringsutskottet för yttrande. Men det är bra att frågan har aktualiserats. Arbetsmarknadsministern slår sig till ro med vad som sades i riksdagen 1977. Hon menar att det inte kommit några nya avgörande argument i frågan. Jag tycker att man skall vara villig att tänka om, när det visar sig att det uppstår stora problem med de beslut som vi har fattat här i riksdagen. Inte minst den stora arbetslösheten borde göra att arbetsmarknadsministern tar varje chans att rädda varje arbetstillfälle. Nu präglas visserligen arbetsmarknadsministerns svar av ett visst tillmötesgående när det gäller utredning av frågan. Den kan alltså komma att utredas. Men jag håller med Pär Granstedt om att svaret borde ha varit litet mera koncist, och arbetsmarknadsministern borde ha sagt att regeringen kommer att se på frågan. Om det skall vara i den här kommittén eller i någon annan kan kanske diskuteras. Frågan hör kanske lika mycket till socialministerns arbetsområde, eftersom den ju berör socialförsäkrings-, sjukförsäkringsoch socialavgiftsproblem. Men det viktiga är att frågan utreds och att vi verkligen är öppna för en förändring. Jag vill ställa en direkt fråga: Kan vi inte få ett löfte om att regeringen verkligen ser på frågan?

Herr talman! Vi har ju i Sverige bestämt oss för att anställda skall ha samma rättigheter i samband med sjukdom, arbetslöshet, semester, pension osv. oberende av om de jobbar i små eller stora företag. Den principen har maninte i alla länder. På många ställen är det ofta ur arbetstagarens synpunkt mycket sämre att jobba i små företag, som inte har samma möjligheter att ge olika förmåner. Det är väl självklart att detta ibland för den enskilde småföretagaren kan innebära kostnader, som i vissa lägen kan vara svåra att bära. Det tror jag att alla i den här kammaren och alla i regeringen är medvetna om. I enskilda fall kan en fåmansföretagare drabbas och få det svårt, också på grund av de förhållanden som vi här diskuterar. Samtidigt tycker jag dock inte man skall överdriva effekterna av detta. Om man funderar över vad en sådan här kostnad för semesterersättning egentligen kan innebära och räknar med exemplet med en anställd med en månadslön av 10 000 kr., en anställd som är långvarigt sjuk, sjukdomen beräknas pågå i två år, kommer man fram till att en företagare behöver betala ut tillsammans 14 000 kr. på de två åren. Man kan naturligtvis fråga sig om detta är något stort problem. Det tror jag inte det behöver vara i det flesta fall. Däremot är det inte lika enkelt att lösa problemen. Som jag hänvisade till, har man prövat och diskuterat detta förut. Man fann då att vägen över en semesterlönefond inte var särskilt framgångsrik. De förslag som förs fram i interpellationen tror jag i många avseenden har samma nackdelar som semesterlönefonden. Det finns ingen anledning för mig att ge den sittande semesterkommittén ytterligare påpekanden. Det finns ingenting som hindrar semesterkommittén, om den finner det angeläget, att belysa även de här frågeställningarna. Jag anser att det räcker med detta konstaterande.

Herr talman! Statsrådet Leijon började med att betona det självklara i att alla, oavsett om de jobbar på små eller stora företag, skall ha samma förmåner. Det är en självklarhet. Jag vill understryka att jag över huvud taget inte har rest den frågan i min interpellation, och inte heller har någon av oss rest den i debatten. Jag har alltså inte t.ex. antytt att en som drabbas av sjukdom i ett litet företag inte skulle få ut någon semesterersättning. Någon sådan tanke har givetvis inte föresvävat mig, och inte heller kan något i det jag har sagt eller skrivit ha gett det intrycket, så detta var en omotiverad del av statsrådets inlägg. Vad jag har skjutit in mig på är att den här kostnaden på något sätt måste täckas. Vad jag antydde i min interpellation var att man skulle kunna baka in detta i sjukförsäkringen. Jag kan inte riktigt förstå — i alla fall skulle jag vilja få en redovisning — varför det skulle vara så kolossalt mycket mera komplicerat att betala sjukersättning för några veckors semester som man har intjänat medan man varit sjuk än att betala ut ersättning för de veckor eller månader då man skulle ha arbetat. Det skulle vara intressant att höra vad det är som gör det omöjligt att baka in även den kostnaden i sjukförsäkringssystemet. Sedan måste jag säga att jag tycker Anna-Greta Leijon visar en närmast förvånadsvärd okunnighet om under vilka omständigheter småföretagare lever — frisörer, någon som har en liten verkstad eller så — när hon säger att en kostnad på 14 000 kr. under en tvåårsperiod säkert inte är något problem. Här handlar det om 14 000 kr. som skall tas av den lilla marginal som företagaren har när alla andra kostnader är täckta. Det innebär i realiteten — eftersom det enda som i allmänhet finns över är lönen — att småföretagaren skall sänka sin egen lön med dessa 14 000 kr. för att klara ersättningen. Klarar han inte att göra den manövern kan hela företagets existens hotas. Jag kan inte förstå hur man kan stå i riksdagens talarstol och säga att för en frisör med en medhjälpare som kommer i den här situationen är 14 000 kr. så likgiltigt att vi inte ens behöver ta upp det och se på det hela. Dessutom bör man beakta ytterligare en aspekt. Det är benägenheten att anställa kvinnor, som kan tänkas bli havandeskapslediga, och personer med någon form av handikapp som kan leda till sjukdom. Det är givet att detta system är en verksam faktor för att försvåra för sådana grupper på arbetsmarknaden som kan behöva sjukfrånvaro.
Herr talman! Jag vill också understryka att vi över huvud taget inte har ifrågasatt att varje arbetstagare skall ha rätt till samma sjukförmåner oavsett var han arbetar — det är inte det frågan handlar om. Jag är mycket förvånad när arbetsmarknadsministern säger att kostnaden inte skulle betyda så mycket. Jag vill faktiskt ge arbetsmarknadsministern rådet: gå ut och prya i ett mycket litet företag. Jag kommer från den miljön, och jag vet att 14 000-15 000 kr. kan innebära en kostnad på marginalen som gör att företaget inte behåller sin bärkraft. Därmed kan människor bli utan arbete. Det som det är så viktigt att belysa här är att vi skall vara rädda om vartenda litet arbetstillfälle. Det blir samma nackdelar som i tidigare utredning, säger arbetsmarknadsministern. Hur skall vi veta det när vi inte ens fått titta på något förslag? Jag konstaterar att viljan över huvud taget inte finns. Annars vore det världens enklaste sak för arbetsmarknadsministern att säga till kommittén: titta på den här frågan, så att vi får diskutera den igen i riksdagen.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om vilken grund det enligt regeringens uppfattning finns för att prioritera kommunsammanläggningar i Zimbabwe som användningsområde för svenskt bistånd. Bakgrunden är att Zimbabwe planerar att genomföra en kommunsammanslagning och att i planeringen av denna Svenska kommunförbundet bistår. Zimbabwe blev självständigt 1980 och fick då ”ärva” en gammal kolonial samhällsuppbyggnad. Fortfarande existerar två slags kommunförvaltningar, en för områden där rika vita bor och en — de s.k. ”communal lands” — där fattiga svarta bor. Det som nu övervägs är att slå samman dessa, så att det inte sker en uppdelning av människor i rika vita områden och fattiga svarta. I stället skall de nya kommunerna omfatta alla människor som bor inom området. Avsikten med förslaget är att främja social och ekonomisk utjämning i Zimbabwe, vilket är ett huvudmål för biståndssamarbetet. Zimbabwe vill utarbeta ett system i vilket lantarbetarbefolkningen på ca 2 miljoner, som inte varit delaktig i det tidigare systemet, genom en kommunreform kan få göra sina röster hörda. De som starkast motsatt sig den föreslagna kommunreformen är de vita jordbrukarna, eftersom förslaget minskar deras privilegierade ställning. Som en del av det svenska biståndet till uppbyggnad av Zimbabwes förvaltning har de zimbabwiska myndigheterna begärt stöd från Svenska kommunförbundet. Man har klart deklarerat att man är intresserad av att ta del av de svenska erfarenheterna. Zimbabwes intresse för Sverige i denna fråga är baserat på att Sverige representerar ett decentraliserat kommunsystem. Oavsett om det zimbabwiska förslaget har eller inte har gemensamma beröringspunkter med den svenska kommunreformen kan de svenska konsulterna bidra med erfarenheter och lärdomar från Sverige. Många av de zimbabwier som sysslar med kommunreformen har genom denna biståndsinsats fått tillfälle att vid besök i Sverige studera den svenska kommunindelningen. Ytterst är det de zimbabwiska myndigheterna som har att besluta om hur en kommunreform skall genomföras.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lena Hjelm-Wallén för svaret på min interpellation. Vi tar ett stort kliv från svenska småföretags problem till problem i Afrika, men det finns onekligen vissa beröringspunkter. Det handlar mycket om huruvida man skall satsa på storeller småskaliga lösningar. Vi vet att tredje världen brottas med mycket stora överlevnadsproblem. Vi känner väl till det hot som jordförstöring, befolkningsökning och växande storstadsslum innebär, inte minst i Afrika, men också på många andra håll. Samtidigt som överlevnadsproblemen i tredje världen har en tendens att växa, har biståndsflödet en tendens att bli allt smalare. Även Sverige har som bekant i praktiken frångått enprocentsmålet. Det är nu en annan debatt än den som vi skall föra i dag, men jag ville framhålla att det i denna situation är viktigt att vi åtminstone prioriterar våra biståndsinsatser mycket hårt, att vi verkligen ser till att våra resurser går till de områden där vi kan göra den bästa insatsen för att möta överlevnadsproblemen. Som jag ser det handlar det mycket om att stoppa jordförstöring i olika former, bygga upp en rimlig försörjningsbas, satsa på landsbygdsutveckling och ta tag i problemen i de stora slumområdena i tredje världens storstäder. Mot bakgrund av dessa oerhört trängande och akuta behov när det gäller våra biståndsinsatser var det inte utan en viss förvåning som jag upptäckte att vi bl.a. skall använda svenska biståndsresurser för att medverka till en kommunsammanläggning.

Man skall inte heller utesluta svenskt bistånd till denna typ av åtgärder, om det verkligen främjar en lokal utveckling på bynivå. Såvitt jag har förstått, herr talman, handlar det här emellertid inte bara om att få bort gränserna mellan svart och vitt. Det är också fråga om en storkommunsreform, så har reformen åtminstone redovisats. Man vill få till stånd kommuner av ungefär samma storlek som många av de kommuner som vi fick efter vår storkommunsreform, alltså kommuner med 50 000-100 000 invånare. Det är riktigt att vi, som framhålls i svaret, har erfarenhet av denna typ av kommunreform, men jag tycker inte att det är en erfarenhet som borde locka till efterföljd. Efter den svenska kommunsammanläggningsdriven på 1960 och 1970 talen kan vi konstatera att det har blivit större avstånd mellan människor och beslutsfattare, att man i många av våra kommuner har fått en tungrodd administrativ byråkrati och att människors möjligheter att identifiera sig med de lokala besluten har försämrats. Vi har också tvingats vidta åtgärder. Vi har delat på en del stora kommuner — det blev dock stopp för detta när socialdemokraterna kom tillbaka i regeringsställning. Vi har också skapat möjligheter att införa beslutande lokala organ, vilket på många håll följts upp på ett förtjänstfullt sätt även av socialdemokrater.

Vi i de rika länderna kritiseras ju ofta för att vi låter de fattiga länderna göra om våra fel och misstag. Detta sker naturligtvis på många håll och vid många tillfällen. Men jag tycker att det är väl anmärkningsvärt att man använder svenskt bistånd för att främja en reform i ett u-land som skall ske efter modell av någonting som enligt min uppfattning har varit ganska misslyckat hemma i Sverige.

Herr talman! Först, Pär Granstedt, angående enprocentsmålet: Jag har föreslagit, och riksdagen har ställt sig bakom, att vi i internationellt bistånd nästa år skall ha en ram på 8 940 milj.kr. Detta är exakt 1 96 av vår bruttonationalinkomst. Att säga något annat är att tala osanning. Vad beträffar den fråga vi nu debatterar, dvs. kommunindelningen i Zimbabwe, vill jag hävda att det, som jag har uppfattat saken, inte i första hand är fråga om storskalighet eller småskalighet. För de zimbabwiska myndigheterna är det i stället fråga om att frigöra sig från ett kolonialt förvaltningssystem, vilket är viktigt för dem av bl.a. demokratiska skäl. Vad vi gör inom ramen för vårt förvaltningsbistånd är i hög grad utbildningsinsatser. I Zimbabwe är man intresserad av att få del av de svenska konsulternas erfarenheter av t.ex. utbildning av administratörer på olika nivåer. Sådan utbildning sker redan i vad gäller hälsovårdsadministratörer och skoladministratörer. Insatserna görs på distriktsnivå och även på bynivå, där det är fråga om verklig småskalighet. För att också göra klart att det är svårt att jämföra olika länder vill jag nämna att den kommunreform som Pär Granstedt talar om avses omfatta distriktskommunerna. De kommer att bli relativt stora — det håller jag med om — men under dem finns s.k. wards, som är bysammanslagningar och som omfattar upp till 6 000 invånare. Under dessa wards finns sedan en bynivå med byutvecklingskommittéer. Man skulle lika gärna kunna diskutera dem. Här är det fråga om en mycket liten enhet med ett mycket litet befolknings underlag. Vi arbetar på alla dessa nivåer i vårt utvecklingssamarbete. Prot. 1985/86:123 Jag tycker knappast att det ankommer på vare sig Sverige eller SIDA att — 22 april 1986 avgöra hur många invånare det skall finnas i varje kommun i t.ex. Zimbabwe. Däremot kan vi bistå Zimbabwe i landets reformarbete rörande Oimp antingen fi or & . z i visst bistånd till Zimkommuner och lokala förvaltningssystem. Det man då vill få del av är våra bab we erfarenheter av hur man decentraliserar ansvar och beslutsfunktioner ut till kommuner. I mina kontakter med zimbabwiska politiker och representanter för administrationen har jag kunnat konstatera att det är just våra erfarenheter av det decentraliserade systemet som man haft stort intresse för. Jag tycker att vi skall vara stolta över att man i Zimbabwe vänder sig till Sverige och inte till Storbritannien, Frankrike eller andra länder, vilkas system man kanske på grund av sitt kolonialarv faktiskt känner till.

Herr talman! Jag förstår om Lena Hjelm-Wallén är litet trött på att diskutera enprocentsmålet — biståndsministern är inte i någon särskilt avundsvärd situation. Det är självklart att man i princip kan komma upp till vilken summa som helst när det gäller biståndsramen genom att anslå samma belopp flera gånger. Och det är ju det man har gjort. Man anslog ett belopp förra året, och i år anslår man samma pengar en gång till. Med den metoden kan vi snart komma uppi 2 Yo av bruttonationalinkomsten i bistånd utan att det behöver kosta oss något mer. Det är emellertid inte meningsfullt att resonera på det sättet, utan man måste utgå ifrån det anslag som har tillkommit netto i år, dvs. anslaget minus de pengar som redan tidigare har beviljats. Då når man inte upp till enprocentsmålet. Det är det enda realistiska sättet att räkna för att inte enprocentsresonemanget skall bli fullständigt meningslöst. Men vad debatten nu handlar om är trots allt detta speciella biståndsprojekt som exempel på hur vi skall prioritera. När Lena Hjelm-Wallén säger att det inte ankommer på Sverige eller SIDA att tala om för zimbabwierna hur de skall ordna sin kommunstruktur, är det naturligtvis helt riktigt. Jag har heller inte föreslagit att vi skulle tala om det för dem. Däremot måste vi naturligtvis ta ansvar för hur vi prioriterar vårt bistånd, vad det är vi satsar pengar på. Det ansvaret kan vi aldrig undandra oss. Om vi då satsar svenska biståndsresurser på en kommunsammanläggningsreform, måste vi — i synnerhet mot bakgrund av de många trängande behov som faktiskt finns av svenska biståndsinsatser — fråga oss: Är detta en rimlig prioritering? Finns det inte en risk för att vi exporterar våra egna misstag till Zimbabwe? Sedan är det att konstatera att detta projekt är ett faktum och att vi är inne i det.

Jag hoppas att det bistånd vi ger och den utbildning som kommer att bedrivas också förmedlar erfarenhet av att det faktiskt behövs så mycket som möjligt av verkligt lokalt beslutsfattande och att det är viktigt att man decentraliserar inte bara till 29 nivåer i storleksordningen 50 000-100 000 invånare utan till enheter som verkligen får en lokal självförvaltning som människor kan identifiera sig med. Om så blir fallet kanske detta projekt kan få en positiv effekt.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

Herr talman! Med hänvisning till den debatt vi hade förra torsdagen om bostadsutskottets betänkande 13 ber jag att få yrka bifall till de reservationer där de moderata ledamöterna i bostadsutskottet finns med som reservanter.
Herr talman! Med hänvisning till de motiveringar jag lämnade i den bostadspolitiska debatten förra veckan yrkar jag bifall till samtliga reservationer som folkpartiet biträder.

Herr talman! Med hänvisning till tidigare behandling av bostadsutskottets betänkande 13 yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 7, i övrigt till utskottets hemställan och därmed avslag på övriga reservationer.

Herr talman! När Barcelona sköt in den avgörande straffen på IFK Göteborg i förra veckan och det svenska folket gick och lade sig så minskade uttaget av el i Sverige med så mycket som motsvarar driften vid ett av våra tolv kärnkraftverk. Så beroende är vi av el — inte bara för att driva vårt näringsliv och värma våra hus — utan också för att kunna avnjuta en fotbollsmatch på TV. Herr talman! Kan någon på allvar tro — givetvis med undantag för dem som här i riksdagen skall tala för just en sådan tro — att det skall vara möjligt att få med det svenska folket på en avveckling av kärnkraften före år 2010? Det skall väl — får vi hoppas - komma spännande TV-sport även under åren framöver, som vi gärna vill se. Står vi inför en situation där staten på olika sätt genom regleringar skall komma att styra efterfrågan på el? Allt talar för detta, inte minst efter energiminister Birgitta Dahls senaste ageranden. Vilken industri skall efter kärnkraftsavvecklingen stängas av för en stund för att vi skall se svensk ishockey eller fotboll? En historisk händelse inträffade för en tid sedan som jag tror att mycket få har observerat. Åtminstone har jag inte kunnat se det i tidningar eller höra det på radio. Kanske beror det på att informationen om kärnkraften inte är särskilt objektiv. För första gången i svensk historia produceras det sedan några veckor tillbaka mera el i våra kärnkraftsanläggningar än i alla våra vattenkraftverk. Är inte detta något som det finns anledning att stanna upp och fundera kring? Hur i all världen skall vi, utan att gå fram med ransonering och lagstiftning, lyckas hålla oss inom ramen för den el vi har tillgång till? Är det planhushållning som skall bli resultatet av en avveckling av kärnkraften? Är det planhushållning som folkpartiet och centern vill ha när de följer ungefär samma linje? Att socialdemokrater och vpk-are vill det är mera naturligt. Herr talman! Det kan också vara lämpligt att erinra om att folkpartiet — även om det i många sammanhang påstår annat — tillsammans med socialdemokraterna vill att framtida anläggningar för produktion av el skall ägas av stat och kommun. I folkpartiets värld finns det inte plats för privata intressen när det gäller produktion av el. Så stark är folkpartiets tilltro till 43 statligt ägande och så svag till privat ägande. Har det någon gång visat sig i Sverige att privata elföretag inte visat sig ta ett samhällsansvar? T.o. m. generaldirektören för Vattenfall har uttryckt en förhoppning om att de privata företagen skall stärka sina positioner på elområdet för att garantera att det nyttiga inslaget av konkurrens och tävlan finns kvar. Men så ej folkpartiet! Hela den svenska energipolitiken är i det stora hela en fråga om tillgång på elektricitet. Allt det andra kan vi i princip lämna åt sidan. Därför kommer jag i mitt anförande att huvudsakligen uppehålla mig kring elen. Näringsutskottets betänkanden på energipolitikens område blir allt tjockare för varje år. Det kan inte vara rimligt att riksdagen skall lägga sig i så många detaljer på energins område. Alltmer udda och egendomliga förslag ser dagens ljus. Detta är ett talande bevis på den brist på tilltro som de övriga partierna känner inför sin egen energipolitik. Det kommer att uppenbaras för allt fler att det är den moderata energipolitiken som står på realismens fasta grund. Desperata griper de övriga partierna — som jag sade i förra vårens debatt — tag i varje halmstrå, torvtuss och alruska för att få energiekvationen att gå ihop. Dessutom sitter de och väntar på den vind som via vindkraft skall ge oss el och som inte finns de underbara men mycket kalla vinterdagar då vi allra helst och allra mest behöver el. Det känns skönt att kunna luta sig emot en moderat energipolitik, som skapar garantier för en god tillgång på el till låga priser och enligt vilken miljön inte skall genom eldning av kol och olja utsättas för ännu större påfrestningar framöver. Vi har lyckats ersätta olja med andra bränslen i Sverige. Det kan vi konstatera. Huvudsakligen är det el som ersatt oljan. Utan de tolv kärnkraftverken skulle vi ha stått oss slätt. Jag inbillar mig att många centerpolitiker, och inte minst deras väljare, erinrar sig att centern i folkomröstningen 1980 stod för en avveckling före år 1990 av de sex kärnkraftverk som 1979 var i gång. Hur skulle Sverige ha sett ut i dag? Då hade kol, olja och torv mer än nu förstört vår miljö, för att inte tala om vad det skulle ha kostat oss. Planeringschefen vid statens energiverk, Karl Axel Edin, har i en artikel konstaterat att det var just tack vare vår kärnkraft som vi lyckades pressa ned importen av dyrt oljebränsle och därmed undvek att sätta oss i skuld mer än vi redan gjort. Karl Axel Edin räknar med, vilket är värt att notera, att 10 miljarder kronor sparas varje år tack vare att vi slipper elda med annat för att frambringa den el som vi och vårt näringsliv behöver för att hålla ordning på Sveriges finanser. Säkerligen sitter man i dag, herr talman, i finansdepartementet och gnuggar händerna och tackar sin skapare att alla vi i Sverige var så framsynta i slutet av 1950-talet och under 1960-talet då vi beslöt att satsa på kärnkraft. Annat är det med vår energiminister. Men det verkar inte som om hennes idéer vinner de övriga regeringsledamöternas gillande när det verkligen gäller. Jag tror att framtidens dom över vår energiminister kommer att vara hård. Herr talman! Det är inte regeringens och riksdagens beslut som givit oss ett mindre oljeberoende. Det är inte heller den miljard i satsning på torv som givit oss det eller allt det som satsats på stöd, i form av bidrag och lån, Prot. 1985/86:124 forskning och teknisk utveckling. Det är marknadsekonomin och den 23 april 1986 internationella prissättningen på oljan som tvingat konsumenterna i Sverige att genom besparingar minska sin förbrukning av energi. Likaså kommer det nu när oljepriserna viker att visa sig att det är marknadssignalerna och inte politikerna som kommer att ge upphov till de förändringar över hela det ekonomiska fältet som vi kommer att uppleva i form av ökad industriell tillväxt, högre sysselsättning och därmed också ökad efterfrågan på el. Herr talman! Den svenska uppläggningen av elförsörjningen, med en stor andel vattenkraft — tidigt utbyggd — tillsammans med ett unikt distributionssystem har givit oss ett internationellt sett lågt elpris. Detta är också förklaringen till att vi har en svensk skogsindustri och även annan elintensiv industri som med framgång har lyckats hävda sig i den internationella konkurrensen. Detta har lyckats trots att vi har betydligt högre lönekostnader än de flesta av de industriländer vi konkurrerar med. Vi har en konkurrensfördel genom att vi har vår billiga el. Denna fördel har vi lyckats bibehålla tack vare att vi tidigt insåg att vi skulle satsa på kärnkraft. Den svenska kärnkraften — huvudsakligen utvecklad i Sverige — har visat sig uppfylla höga krav på säkerhet och tillgänglighet till låga kostnader. Den socialdemokratiska regeringen ser energin som ett intressant skatteområde, där man diskret — utan alltför stora reaktioner från enskilda konsumenter, hoppas man — skall kunna hämta de miljarder som den inte visat sig särskilt framgångsrik på att genom ökad effektivitet och besparingar hämta ur den statliga och kommunala verksamheten. Vi kommer, herr talman, under maj att behandla ett energiskatteförslag, som kommer att leda till högre kostnader för näringslivet och mindre utrymme för lönehöjningar. Vi kommer att få se regeringen bevilja dispenser som inte står i samklang med marknadsekonomin och som kommer att visa att hela vårt energibeskattningssystem är felaktigt utformat. Regeringen bör, i likhet med övriga länder inom OECD, avstå från skattehöjningar och låta fördelarna av sänkta oljepriser sprida sig i allt vidare cirklar i den svenska ekonomin. Det vi behöver är en konkurrenskraftig svensk industri. Det var välinte bara för ro skull som Ingvar Carlsson i sin regeringsdeklaration talade om behovet av ekonomisk tillväxt. En svensk industri som skall bidra till att få ordning på de obalansproblem vi har — utlandsskuld, bytesbalansunderskott och budgetunderskott — måste bli större. Vi måste få våra industriföretag att investera. Det har industrin chansen till nu, när den inte i lika hög grad behöver anslå resurser för energiinvesteringar. Låt företagen använda sina pengar till investeringar, beskatta dem inte på energi! En större svensk industri med allt flera datorer, elektriska styrinstrument och robotar kräver mer el. För den skull måste den svenska produktionskapaciteten vad gäller el byggas ut. Man kan klart konstatera att den kapacitet som finns i dag inte räcker ilt långt. Under 1985, herr talman, har de två sista kärnkraftverken i Oskarshamn och Forsmark tagits i drift. Några flera produktionsanläggningar för elkraft är inte planerade. Det är värt att notera att det tar uppemot åtta eller nio år att från projektstadiet få en ny anläggning i drift. De flesta elprognoserna har slagit fel. Det är bara näringslivets egen som 45 slår någorlunda rätt. Det visar sig att vi förbrukar mer el än vad vi räknar med. En del av detta faller på bostadssektorn. Såvitt jag förstår avser Birgitta Dahl att ”klämma åt” de enskilda konsumenterna genom högre eltaxor för att få elekvationen att gå ihop. Högre taxor på dagen, inte så små höjningar heller, och lägre på natten kommer — hur fint och rationellt det än låter — att leda till dyrare elräkningar och dessutom, för många, investeringar i oljepannor. Är det detta som vi som konsumenter vill ha? Bristen på el kommer att tvinga regeringen att fördela elkraft till näringslivet. Vilket regleringsvansinne vi då kommer att få! Är det ett sådant Sverige vi vill ha? Den socialdemokratiska politiken — uppbackad som den är av folkparti och center — resulterar i dyrare el för alla. Nej, det Sverige behöver är en annan energipolitik — en moderat energipolitik. Innan jag kommer in på denna, kan det vara värt att göra en internationell utblick och se hur utvecklingen ter sig i de länder med vilka Sverige upprätthåller huvuddelen av sina affärsförbindelser, nämligen OECD länderna. Elkonsumtionen inom OECD utvecklar sig som motsvarande konsumtion i Sverige. Ökningen av elkonsumtionen har varit betydligt snabbare än ökningen av den totala energikonsumtionen. Inom alla OECD-länder med undantag för Sverige räknar man med att konsumtionen kommer att fortsätta att öka. Är det inte anmärkningsvärt, att Sverige som enda OECD-land skall kunna minska sin elkonsumtion och trots detta kunna få en positiv ekonomisk utveckling med en växande svensk industrisektor? Det verkar som om den svenska regeringen är angelägen att mera anpassa prognoser och statistik till sin politik än att anpassa politiken till verkligheten. Inom OECD har man en stark tilltro till kärnkraften. Elens andel av den slutliga energikonsumtionen kommer att fortsätta att öka. Enligt prognoserna väntas elkonsumtionen inom OECD öka med 3,5 2 per år fram till år 1990 och med 2,6 26 under de återstående åren fram till sekelskiftet. Det är annat än de minskningar vi räknar med.

Allt talar för detta. Man behöver bara gå tillbaka och se hur utvecklingen varit under de senaste 20 åren för att få klart för sig att elkonsumtionen ökar minst i samma takt som industriproduktionen. Under de senaste åren har ökningen på elsidan t.o.m. varit betydligt snabbare än industriproduktionsökningen. I dagens läge har vi, utan att ta i anspråk dyr oljekondens, tillgång till mellan 135 och 145 TWh. Det är dessa siffror vi skall relatera till de 125 TWh som vi förbrukar. Det finns alltså ett gap här på 10 TWh. Hänsyn har då tagits till de sänkta oljepriserna. Genom att oljepriserna sänks kan taket höjas från 135 upp mot 145. Det går lätt att räkna ut att vi redan före 1990 har kommit upp i en nivå där vi inte längre har tillgång till billig elenergi. Det är då ransoneringen kommer att göra sig påmind. I och för sig kan vi tack vare de låga oljepriserna en kortare tid skjuta det här problemet framför oss, men då skall vi vara medvetna om att vi gör det på bekostnad av miljön. Ju mera oljeförbränning, desto sämre luft och vatten. Samtidigt är ingenting så miljömässigt rent som vattenoch kärnkraft. 26 länder hade vid senaste årsskiftet 345 kärnkraftsreaktorer i drift. Under det närmaste året kommer ytterligare sex länder att få kärnkraft. Det internationella atomenergiorganet påvisar i sin senaste statistiska rapport att driftstillgängligheten ökat. Totalt har världens kärnkraftverk samlat på sig inte bara 4 000 reaktorår utan även en mängd erfarenheter som leder till att allt högre säkerhetskrav kan ställas och även uppfyllas vad kärnkraften anbelangar. Den här utvecklingen är värd att notera och infoga i de partipolitiska bedömningar som bör vägleda riksdag och regering i deras fortsatta energipolitiska arbete. Tyvärr är inte det fallet. Bristen på el — som blir ett faktum om inget görs — oroar näringslivet. Men oron kommer också till uttryck i uttalanden från de fackliga organisationer som företräder medlemmar inom industrin. Att chefen för Oskarshamns Kraftgrupp — Lennart Fogelström — går ut och talar om något som gränsar till en förstudie av ett trettonde kärnkraftverk är inget annat än ett bevis på den oro som han och många med honom känner för Sveriges elförsörjning och den tilltro som man känner till svensk kärnkraft. Det är ganska symtomatiskt att de socialdemokrater som bor och är verksamma i närheten av våra kärnkraftverk har en betydligt positivare syn på kärnkraftverken än den som officiellt kommer till uttryck inom det socialdemokratiska partiet. Egentligen borde detta vara en orimlighet. I en socialdemokratisk motion, undertecknad av ledamöter av denna riksdag, yrkas att statsmakterna skall se till att deras information om kärnkraften blir mer objektiv än vad den är för närvarande. Allmänheten har, säger motionärerna, härigenom kommit att känna en oro för kärnkraften som inte står i proportion till de faktiska risker som är förknippade med kärnkraften. Motionärerna anser också med rätta att vi tack vare kärnkraften kunnat reducera användningen av fossila bränslen och därmed undvikit allvarliga försurningsskador. Från moderat sida delar vi helt motionärernas uppfattning. Herr talman! Det hör inte direkt till vanligheterna att vi moderater yrkar bifall till en socialdemokratisk motion, men denna gång gör vi det. Vi hoppas att motionen inte skall vara en dagslända, utan att den skall följas av flera under de allra närmaste åren. Förra året gick näringsutskottets socialdemokratiske ordförande Nils Erik Wååg ut och talade varmt för kärnkraften. I år blev det en motion. Frågan är vad som kommer att hända under det närmaste året. Vi moderater har en positiv syn på kärnkraften. Vi har arbetat för att Helsingfors skall kunna försörjas med hetvatten från Forsmark. Vi har under många år arbetat för att Secure — den sinnrika kärnvärmereaktorn — skulle kunna få försörja Helsingfors med värme. Sedan dess har en ny kärnkraftsvärmeversion sett dagens ljus — Secure-Pius — som med fördel dels skulle kunna ersätta den planerade kolanläggningen i Värtan, dels fungera som referensobjekt för en introduktion på den internationella marknaden. Inom vissa politiska partier har denna geniala kärnkraftskonstruktion tyvärr inte rönt uppskattning. Men lika väl som Ingvar Carlsson på sin första resa till Finland i egenskap av statsminister kunde ställa upp och stödja export av svenska kärnkraftverk till Finland, skulle han kunna ställa upp för Secure. Statsministerns stöd för svensk kärnkraftsteknik utomlands måste tolkas som att han tror på kärnkraften. För inte skulle väl vår statsminister till vårt östra broderland, med vilket vi har så nära och kära förbindelser, vilja sälja något som skulle vara farligt! Eller vad säger Lennart Pettersson? Herr talman! Mot den bakgrunden är Birgitta Dahls agerande under den senaste tiden inte bara förvånande utan även ologiskt. Hon talar om avveckling. Hon hotar med lagstiftning, när en enskild person börjar tala om att man har tankar om en förstudie till en ny kärnkraftsanläggning. Hon ger dessutom statens energiverk i uppdrag — och det är värt att notera — att utreda behovet av en lagstiftning som skall syfta till att förhindra tillkomsten av nya elintensiva industriinvesteringar. Det är ju något som helt givet kommer att utgöra en signal till svenska företag att ompröva sina investeringsplaner vad gäller elintensiv produktion. Samtidigt deltar hon i regeringsbeslut som innebär ombyggnad av Ringhals 2 och tillstånd att öka produktionen vid våra befintliga kärnkraftverk. Vad skall man tro på? Det är en fråga som allt fler ställer sig. Det skulle vara intressant att veta — inte minst för vårt näringsliv — om de socialdemokratiska företrädarna i riksdagen ställer upp bakom en sådan här vinglig energipolitik. Står en lagstiftning som skall förhindra tillkomsten av nya elintensiva investeringar inom industrin i överensstämmelse med de övergripande ekonomiska mål som regeringen ställt upp i sin finansplan? I många län, inte minst i Norrland, är de elintensiva företagen många. De utgör den industriella bas på vilken en stor del av övrig verksamhet vilar. Brist på billig el skulle utgöra ett dråpslag mot SSAB i Luleå, ASSI i Piteå, Boliden i Skellefteå, Mo och Domsjö i Örnsköldsvik och mot KemaNobel, SCA och Gränges Aluminium i Sundsvall, för att nämna några i den långa raden. Är verkligen centern beredd att ställa upp för en avveckling av kärnkraften som får till konsekvens högre elpriser och dessa konsekvenser för Norrland — ja, inte bara för Norrland utan för alla skogslän? I så fall är inte centerns regionalpolitik längre trovärdig! Säkert har många av centerns väljare redan insett detta. Hur ser folkpartiet på de konsekvenser som en avveckling får på regionalpolitiken? Inte heller folkpartisterna kan vara helt trovärdiga, eftersom de häftat ihop sig med socialdemokraterna i energifrågan, precis som i en del andra frågor när de tvingas upp till bevis. Vi moderater har, som tidigare nämnts, en mycket positivare syn på kärnkraften. Vi inser att om vi skall kunna undvika förbränning av olja och kol och därmed göra vår miljö vänligare att leva i, kan inte kärnkraften avvecklas före år 2010. Likaså finns det ingen som helst möjlighet att på sikt rädda den outbyggda vattenkraften, om Sverige i motsats till alla andra länder skall avveckla kärnkraften. Herr talman! Om jag har känt av stämningarna inom det moderata samlingspartiet riktigt, är många inom vårt parti benägna att hellre välja en utbyggnad av kärnkraften än ta i anspråk vattenkraft, kol eller olja. Det här är en fråga som vi under den närmaste tiden måste ta under övervägande. Det är en stor och svår fråga, som vi inte desto mindre måste gå i clinch med. Vi får se var vi hamnar. En sak är säker: Vi klarar inte av att inom ramen för den = Prot. 1985/86:124 nuvarande tillgången på el försörja näringslivet med el och dessutom ge alla — 23 april 1986 enskilda el till ett så lågt pris som i så fall skulle vara möjligt. Det är detta som vi moderater vill ge svenska folket. Något måste göras! Det första steg som bör tas av socialdemokraterna är att ta bort den bortre parentesen — den vid år 2010. Då tror jag att många psykologiska låsningar skulle dyrkas upp. Varför är det bara vi i Sverige som avvecklar kärnkraften? Varför är det bara vi som tror oss kunna bygga ut näringslivet och den industriella produktionen med en minskande del av el i vårt energisystem? Något, herr talman, är fel. Är det vi i Sverige som har rätt och hela det övriga OECD-områdets industriländer som har fel? Tänk — höll jag på att säga — mina vänner om det är precis tvärtom! Är det därför inte dags för oss att över partigränserna sätta oss ned och med lugn och sans diskutera den svenska energipolitiken? Skulle det inte vara på sin plats att låta det svenska folket inledningsvis få en objektiv information om kärnkraften av det slag som några motionärer i riksdagen vill? Med detta, herr talman, övergår jag till nästa betänkande, som gäller naturgasen. Från moderat sida ser vi med tillfredsställelse att Statoil och Shell går in som delägare i Swedegas. Det ger förutsättningar för en mer kommersiell bedömning av den framtida utbyggnaden av svensk naturgas. Med de låga oljepriser som vi har försämras förutsättningarna för att bygga ut naturgasen: Naturgasen har svårt att konkurrera med oljan. Detta visar sig i Sydgas, det bolag som har börjat med introduktion av naturgas i Skåne. Sydgas har stora problem. Företaget är i princip likvidationsmässigt, om inte ägarna tillskjuter mera kapital. I dagens läge, med rådande oljepriser, är naturgasmarknaden i stort sett död. Regeringen måste ta initiativ. Här finns inte plats för någon långrotning. Lyckas man inte med Sydgas, hur skall man då lyckas med resten? Det är skönt att Statoil och Shell finns med i bilden. Men det ger inte garantier nog för kommersialiteten i en fortsatt utbyggnad. Just därför är det angeläget att en större del av statens ägande via Vattenfall i Swedegas överlåts till andra intressenter. Det är detta, herr talman, som vi moderater vill och som har kommit till uttryck i våra reservationer. Därmed, herr talman, vill jag yrka bifall till samtliga moderata motioner i näringsutskottets betänkanden nr 17 och 18. När det gäller betänkande 17 kommer jag att begära rösträkning för reservationerna 1, 22 och 34. Vad gäller betänkande 18 begär jag rösträkning för reservation 1.

Herr talman! Låt mig först anknyta till några av de synpunkter som Per-Richard Molén tog upp här. Han frågade: Kan det vara så att endast Sverige har rätt och att alla de andra har fel? Kan vi minska vår elanvändning och samtidigt ha en positiv utveckling av vår industri? Det är så, Per-Richard Molén, att det knappast finns något land i världen som utnyttjar så stor andel av sin elanvändning till elvärme. Vi ligger i världstopp när det gäller elförbrukning per person. Tyskland, som ingalunda är ett land som har misslyckats industriellt, har en elanvändning som är 49 Prot. 1985/86:124 mindre än hälften av den svenska — och har trots detta en framgångsrik industri. Ändå är det ny teknik som står till vårt förfogande, jämfört med den teknik som man tidigare haft tillgång till i Tyskland. Sanningen är att många redan har gjort vad vi står i beredskap att göra. Det finns mycket av realism i den politik som centern företräder och som socialdemokraterna på många punkter har anslutit sig till. När Per-Richard Molén talar om de 345 kärnkraftsreaktorerna och den stora drifterfarenhet man har vunnit, så glömmer han att tala om de stora mängder avfall som hopar sig och för vilka man ännu inte har någon slutlig lösning. Han glömmer att tala om att man i USA vid mycket högklassiga institut har gjort beräkningar som tyder på att avvecklingen av kärnkraftverken inte kostar, som vi räknar med här hemma, 2 öre per kWh utan 10 öre — kanske t.o.m. dubbelt så mycket. Det är förskräckande framtidsvyer som kärnskraftsäventyret uppvisar. Objektiv information om kärnkraften efterlyser Per-Richard Molén. Samtidigt beskyller han centern och folkpartiet för att vi kanske är på väg mot planhushållning. Vad är det för styrning Per-Richard Molén vill ha? Vill han i fortsättningen inte låta parterna fritt informera om sitt arbete? Vill han att kärnkraftsindustrin skall ha monopol på en information, där man definitivt går ut enbart med det som passar kraftindustrin? Har han inte förtroende för de myndigheter som har ansvaret för säkerheten och som också har ansvar för att ge information? Det är en skrämmande bild som målas upp här. Att Per-Richard Molén skryter med att moderaterna har varit förespråkare för en hetvattentunnel från Forsmark tycker jag nästan är att beklaga. Finns det något projekt som så klart från början varit dödsdömt? Projektet skulle — om det genomförts — förorsakat stockholmarna långt högre energikostnader och skapat en bundenhet till en teknik som vi inte känner slutet på. Herr talman! När man pratar om energi är det lätt att isolera begreppet energi och glömma bort det absoluta sambandet mellan energi, miljö, ekonomi och arbete. Dessa fyra viktiga begrepp är mycket starkt förenade. En högre energianvändning innebär större belastning på vår miljö. Inhemska bränslen kan mycket positivt påverka vår ekonomi och sysselsättning. Jag kunde ge många fler exempel på samband. Det finns två huvudlinjer i energipolitiken, och de framgår klart bl.a. i dagens debatt. Den ena är den vi centerpartister företräder. Det är att bruka bättre i stället för mer eller, om man hellre vill uttrycka det så, effektivare energianvändning. Den andra är att producera mer och konsumera mer. Låt mig ta ett exempel för att visa hur lönsamt det är att bruka bättre i stället för mer. Om vi kompletterar de tvåglasfönster som vi har i våra bostäder och offentliga lokaler med en tredje ruta — det kan i dag göras med enkel teknik och till billig kostnad — kan vi ersätta lika mycket energi som Forsmark 3, den tredje och sista kärnkraftsreaktorn i Forsmark, kan producera, dvs. 7 miljarder kWh. Kostnaden för detta är 2-2 1 år för Forsmark 3. Driftskostnaden sedan en tredje ruta är inmonterad är nästan noll. Rutorna är hermetiskt tätslutande, så det behövs inte ens extra Prot. 1985/86:124 fönsterputsning. 23 april 1986 Om alla hade elvärme och valde detta alternativ skulle elräkningen bli i storleksordningen 1,5 miljarder lägre. Att bruka bättre i stället för mer skulle i detta fall frigöra 1 500 miljoner för konsumenterna, som de kunde använda till någonting annat. Jag tror knappast det är någon som hör detta sc n känner att det innebär någon större svårighet att utnyttja det frigjorda kapitalet på ett meningsfullt sätt. Man kan spara det, göra investeringar för framtiden och kanske också konsumera. I dag för kraftbolagen — och kraftbolagens röst här i dag är Per-Richard Molén — politiken att vi måste producera mer, för annars blir det ransonering och planhushållning och vi kommer inte att få titta på TV. Är det inte litet löjligt att ta ett sådant exempel och när man pratar om promille av förbrukningen säga att vi måste ransonera just detta? Vi kan se på andra länder som klarar sig, som tittar på TV lika mycket som vi och som är minst lika industriellt utvecklade som Sverige — och har halva elförbrukningen jämfört med oss. Kraftbolagens tillväxtteorier är inte hållbara. Vår miljöoch energiminister har på ett föredömligt sätt klarat ut begreppen. Det är billigare att spara en kilowattimme än att producera en ny. Låt mig ta ett exempel från USA, där marknadsekonomin anses råda. I USA finns det ett stort kraftbolag vars namn förkortas till inte helt obekanta BPA. Detta bolag har under de senaste åren erbjudit sina elabonnenter att gratis isolera husen. Bolagets anställda kommer hem till elabonnenterna och lägger på isolering på bjälklag och isolerar väggar och fönster. Detta görs gratis. Enligt bolaget är det nämligen billigare att isolera husen än att bygga ut ny elproduktionskapacitet. Dra konsekvenserna av detta! Alla förstår då hur farlig och felaktig den argumentering är som Per-Richard Molén för. Det är om vi accepterar tillväxtteorin och bygger ut ny dyr elproduktionskapacitet som elpriserna stiger och konsumenterna får betala mer. Men det talar varken Per-Richard Molén eller kraftbolagen om. Om vi avvecklar kärnkraften enligt centerns modell, Per-Richard Molén, blir det inte högre elpriser, utan genomgående lägre energipriser — en vinst för konsumenterna. Däri ligger ytterligare en finess vad gäller regionalpolitiken. Det finns ett problem i vår elförsörjning. Det är den stora variationen i elanvändning mellan i första hand sommar och vinter. Vi har fått ett mycket köldkänsligt elsystem. Så snart det blir kallt, och om det dessutom gäller för hela Sverige samtidigt, stiger elförbrukningen drastiskt. Detta beror på att man har sålt den tillgängliga elströmmen på ett ganska okvalificerat sätt. Kraftbolagen har varit så framgångsrika i sin marknadsföring att man har bundit ris åt egen rygg. Samtidigt som man får leverera ett antal kilowattimmar, en mängd energi, har man bundit sig för att tillhandahålla en orimligt hög effekt, kapacitet, för att klara de kallaste dagarna. Det innebär att vi för närvarande, till en synnerligen hög kostnad för konsumenterna, håller ett flertal kraftverk i beredskap för att kunna klara topparna. Kraftverken får en mycket kort gångtid. Vissa är i drift bara några få timmar om året. 51 Låt mig försöka beskriva detta med en bild. Någon av er inhandlar en ny Volvo, låt oss säga av modell 760. Vi är överens om att det är en mycket bra bil. Men om ni bara använder bilen för att köra till julottan, blir det fruktansvärt dyra mil— även om ni har långt till kyrkan. Det är ungefär på det sättet som vi hanterar delar av vår kraftproduktionskapacitet. Vissa kraftverk används så kort tid att elströmmen blir orimligt dyr per kilowattimme. Det är mot denna bakgrund som det krävs kostnadsanpassade taxor. Precis tvärtemot vad Per-Richard Molén säger är en kostnadsanpassning av taxorna det enda sättet att bättre utnyttja våra resurser och på så vis få ett lägre pris i medeltal. Det är rent ut sagt lögn när Per-Richard Molén står här och säger att det blir dyrare för konsumenterna därför att vi anpassar taxan till de faktiska kostnaderna. Vad är det fråga om när Per-Richard Molén, som säger att han ansluter sig till marknadsekonomin, hävdar att priserna inte skall stå i överensstämmelse med kostnaderna? Han vill i stället manipulera priserna, för att höja konsumtionen och vilseleda konsumenterna, så att de inte får rätt prissignaler. Det är i högsta grad upprörande att man hanterar en så här viktig fråga på det sättet. Låt mig ta ytterligare ett exempel som handlar om att utnyttja befintlig kapacitet. Ni kanske kommer ihåg att SAS har låtit folk resa för en hundralapp — det kanske är 120 kr. nu. Varför låter man folk resa så billigt? Jo, därför att man vill utnyttja kapaciteten. På motsvarande sätt måste vi se till att vår elproduktionskapacitet utnyttjas på ett rationellt sätt. Då får kunderna i genomsnitt det lägsta priset. Det är väldigt olyckligt att regeringen gav tillstånd till byte av ånggeneratorerna i Ringhals 2. Det är så mycket mer beklagligt som beslutet har fattats på grundval av helt felaktiga kalkyler — kalkyler som bygger på en sorts önsketänkande och inte har anknytning till den verkliga elmarknaden. Det hela är nästan litet komiskt också. Även om man följer Vattenfalls kalkylmodell, med dagens oljepriser, får man ta hänsyn till att kalkylen var anpassad till tidigare gällande oljepriser och anpassad för att ge lönsamhet åt bytet av ånggeneratorerna. Men i dag försvinner lönsamheten enligt denna kalkylmodell. Med ens finns inte den framtrollade lönsamheten kvar längre, beroende på att oljepriserna har sjunkit. Då sjunker, som Per-Richard Molén sade, också priset på tillkommande kraft. Men ytterligare en fara som ni måste vara observanta på om ni tillåter att elproduktionen stiger — på grundval av låga oljepriser — är att vi, ifall oljepriserna går upp igen, över en natt kan tvingas konstatera att vi sitter med 5-10 TWh i mycket dyr elkraft. Vad gör vi då? Det är mycket farligt att spekulera i låga oljepriser — priser som med säkerhet inte kommer att gälla under någon längre tid. Jag konstaterar att centerns förslag att avvecklingen skulle vara genomförd 1990 hade varit det ekonomiskt vettigaste alternativet, om vi fått börja med förverkligandet av planen i samband med folkomröstningen. Tänk efter: 25 miljarder har satsats på Forsmark 3 och Oskarshamn 3 — två kärnkraftsreaktorer som tillsammans producerar i bästa fall 14 TWh, 14 miljarder kilowattimmar. Om de 25 miljarderna hade satsats på effektivare energian vändning — på biobränslen, på alternativen — skulle det ha givit oss långt mera — Prot. 1985/86:124 energi till lägre kostnader än vad dessa reaktorer har gjort. Därtill, mina 23 april 1986 vänner, hade vi inte haft avvecklingskostnader, vi hade inte haft ett berg av avfall som vi skall överlämna till våra barn, barnbarn och barnbarns barn att ta hand om. Med vilken rätt överlåter vi detta avfall? Tillväxtteorin har predikats tidigare här i dag. Vi måste ha mer energi för att skapa tillväxt, hävdar man. Jag säger att det är fel. För en positiv ekonomisk utveckling krävs en allt effektivare energianvändning. Detta medför en ständig minskning av den totala energitillförseln. Det är liksom nyckeln till en positiv ekonomisk utveckling. Två huvudorsaker finns till detta. Den ena är att om vi skall ha en global tillväxt, byggd på ökad energianvändning, kommer vi inte förbi en ökad användning av fossila bränslen. Det innebär en drastisk ökning av vad vi kallar för koldioxidproblemet, växthusproblemet, med klimatförändringar osv. Den vägen är egentligen inte framkomlig. Vandrar vi en bit på denna väg kommer vi att drabbas genom ökade luftföroreningar och genom klimatförändringar, vilket kommer att dra med sig helt oacceptabla kostnader. Den andra orsaken är att en effektivare energianvändning ger lägre energiförbrukning. Varför sjunker oljepriserna? Jo, därför att vi har ersatt oljan med annat, men framför allt därför att vi både i Sverige och i andra länder har använt energi effektivare. Därmed har det blivit överskott på olja och priserna sjunker. Vad OPEC och alla oljeproducenter önskar är att vi nu skall lyssna på Per-Richard Molén och hans kumpaner och öka energianvändningen, sluta med investering i effektivare energianvändning, sluta med att nyttja de förnyelsebara energikällorna, så att det blir stor åtgång på olja och oljeproducenterna kan chocka oss igen genom nya prishöjningar. De vill göra oss beroende. Vi skall väl inte gå i den s.k. samvetsfällan. Regeringen föreslår att en hel del pengar anslås till omställning av energisystemet — 150 miljoner i bidrag och 300 miljoner i lån. Vi har från centerns sida accepterat det förslaget men ser det enbart såsom en övergångsform till vad vi vill kalla för energins utvecklingsfond. Vi menar att det är mycket viktigt att man verkligen får en kontinuerlig fortsättning när det gäller förnyelse av vårt energisystem för att därmed också säkra kärnkraftsavvecklingen på ett lönsamt sätt. Kärnkraften är nämligen unik i ett avseende. Kärnkraftsanläggningar bör liksom alla andra energiproduktionsanläggningar vara med och hjälpa till att bekosta nya anläggningar. Men samtidigt har vi när det gäller kärnkraften en avvecklingskostnad som vi i stort sett inte har när det gäller övriga energislag. Därför finns det all anledning att börja avvecklingen i tid, så att det verkligen finns tillgång till fullgod ersättning när kärnkraften fasar ut. Vi måste också på ett rimligt sätt försöka att täcka avvecklingskostnaderna. Ingen vet vad avvecklingen kommer att kosta, men vi har ett ansvar inför våra barn att se till att vi gör vad vi kan för att ekonomiskt gardera dem för detta. Det kommer sannolikt att röra sig om mycket större belopp än de som i dag avsätts. Grundregeln för all energianvändning är att all den energi som skall användas i större mängd och under längre tid på ett naturligt sätt måste ingå i naturens eget energikretslopp. Då behåller vi den ekologiska balansen, och 53 vi kommer inte att störa vår miljö, vår natur. Det finns några energislag som fyller dessa krav. Biobränsle är ett sådant. Där har vi ett antal motionsyrkanden från centerns sida. Vi menar bl.a. i motion N417, som vi avgett tillsammans med tre andra partier i riksdagen, att det är viktigt att också nyttiggöra det biobränsle som produceras i form av halm. Den motionen har blivit tillgodosedd genom att det nu kommer att bli möjligt att få relativt generösa bidrag till ett antal pilotoch demonstrationsanläggningar för eldning med halm och halmbriketter. Solenergin är långt bättre än de rykten som de flesta har hört. Den är verkligen framtidsenergin, och vi menar att den måste få trygga förhållanden att arbeta efter. I det avseendet kommer regeringen att gå på ungefär samma linje som vi, om jag får tro på vad som framkommit vid de överläggningar vi har haft. De små vattenkraftverken har haft problem att på ett korrekt sätt få ersättning för sin elström. Där har utskottet tillstyrkt en fyrpartimotion, som ger möjlighet för de små kraftverksägarna att få till stånd en prövning av skäligheten i den ersättning de får för levererad elström. På det sättet får småkraftverken en mer realistisk situation. Från centerns sida har vi också motionerat om att det bör vara möjligt att få betala samma pris för el, oavsett om man bor på landsbygden eller i tätorter. Det drar betydligt högre kostnader att distribuera ström på landsbygden, men vi menar att man via elskatten bör göra en clearing så att företag kan få konkurrera på ungefär lika villkor. Alternativa drivmedel är en viktig sak.

När det gäller energiforskningen vill centern anslå 100 milj.kr. mer än regeringen. Vi är faktiskt mycket besvikna över att regeringen frångår tidigare ramar och drar ned på energiforskningen. Om vi är överens om — vilket vi säger oss vara — om att vi skall fullfölja förnyelsen av energisystemet med full kraft och i oförminskad takt krävs också dessa forskningspengar. Jag yrkar bifall till alla reservationer i betänkandet nr 17 som centern har undertecknat. Detsamma gäller betänkandet nr 18. Herr talman! Jag vill avslutningsvis konstatera att socialdemokraterna efter hand på punkt efter punkt anslutit sig till centerns energipolitik. Det innebär att det i dag finns en majoritet i Sveriges riksdag som anser det vara viktigt att utan avbrott och enligt riksdagens beslut fullfölja förnyelsen av vårt energisystem. Nu gäller det för socialdemokraterna att vara med och i handling omsätta vad vi varit överens om i ord. För att vi skall nå uppsatta mål måste det vara lönsamt att använda energi effektivare och satsa på förnyelsebar energi. Centern har en rad förslag som ger dessa förutsättningar, och i dag bör det då finnas en majoritet för att dessa förslag skall kunna genomföras. Tillfälligt låga oljepriser får inte förleda oss till energislöseri och ökad oljeanvändning. För en bättre miljö och för en positiv ekonomisk utveckling är en fast och konsekvent energipolitik enligt centern en nödvändighet. Kärnkraften skall avvecklas i enlighet med det besked som svenska folket gav oss i folkomröstningen. Det är med kärnkraft som med knark — den kan i början vara njutbar, men med beroendet följer helvetet. Ingen kan i dag överblicka de slutliga konsekvenserna av världens kärnkraftsäventyr, men vi kan konstatera att avvecklingen av Sveriges kärnkraft kan ske med god lönsamhet, om alla parter samverkar på ett konstruktivt sätt. En förutsättning är att inga fel och missgrepp görs, typ byte av ånggeneratorer i Ringhals 2. Låt mig säga ett par ord om betänkandet nr 18 angående naturgasen. Vi har från centerns sida i detta ärende i stort sett ställt upp på regeringens förslag. Två saker tycker vi är viktiga: dels att vi som komplement när det gäller försörjningsberedskapen bedriver en inhemsk produktion av metangas, dels att vi så snabbt som möjligt kan ge även Storstockholm ett bidrag till dess energiförsörjning i form av naturgas.

Herr talman! Ivar Franzén är en duktig och kunnig försvarsadvokat för centerns energipolitik. Men som vi vet lyckas inte alla försvarsadvokater övertyga domstol och jury — i detta fall allmänheten — om att de har rätt. Det räcker inte med indicier, utan det krävs fakta. Ivar Franzén inledde sitt angrepp mot mig med att säga att inget av OECD-länderna har så stor del elvärme som Sverige. Det är riktigt. Vårt land ligger mycket långt norrut, och vi behöver mer el för uppvärmning. I Sydeuropa behöver man inte så mycket elvärme. Jag tror att t.ex. talmannens solbränna är ett bevis på att han njutit av en varm sol, kanske någonstans vid Medelhavet. Det är klart att man i länder med ett sådant klimat inte behöver lika mycket el för uppvärmning, utan mer kan inrikta elanvändningen på näringslivets behov. Det är en intressant fråga som Ivar Franzén tar upp. Jag skulle vilja fråga: Vad är det för råd och anvisningar som Ivar Franzén vill ge alla de elvärmekunder som finns i Sverige? Blir det högre energieller elpriser? Skall de ta bort sin elpanna och i stället stoppa in en oljepanna eller fastbränslepanna, som kommer att kosta mer och som kommer att puttra ut en massa eländiga avgaser ur skorstenen — är det detta Sverige vi vill ha? Tänk på skogsdöden i andra delar av Europa — det är väl ingenting eftersträvansvärt att övergå från el till någonting annat som är värre. När det gäller regionalpolitiken konstaterar jag att centerns strävan är att gå över till marginalkostnaden, och då kommer helt uppenbart de elintensiva anläggningarna att vara de som i första hand drabbas — skogsindustri och mycket annat. På den punkten är varken centerns regionalpolitik eller dess energipolitik trovärdig. Man skall spara, sätta in ytterligare ett glas i fönstren, och det skall på något sätt vara en del av lösningen för energipolitiken. Jag tror att det vore bra för centern att sätta in en extra ruta för att få fönstren så klara att även centern kan se verkligheten utanför med litet större realism.